Herr talman! Bertil Fiskesjö är mycket bekymrad över vpk-yrkandena. Jag tycker att han skulle ägna mindre bekymmer åt dem och mera bekymmer åt de rättsförhållanden som framgår mycket tydligt i JO:s ämbetsberättelse — som Bertil Fiskesjö och övriga ledamöter av konstitutionsutskottet är skyldiga att granska, och som de faktiskt är skyldiga att ha någon mening om. Är man tyst efter att ha granskat en sak så betyder det att man instämmer i de meningar som framförs. Sedan försöker Bertil Fiskesjö komma undan hela den här diskussionen genom att säga att riksdagen inte skall gå in och överpröva JO:s beslut. Nej, visst, det är alldeles riktigt. Men det har ju inte ett dugg med saken att göra. Ingen människa, inte heller vi motionärer, har begärt att man skall göra en överprövning. Det kan vi inte göra som det konstitutionella läget nu är. Men om det i ett visst ärende, som vi inte kan överpröva, framkommer ting vilkas principiella räckvidd och principiella följder ligger utanför detta ärende, så måste ju rimligtvis konstitutionsutskottet kunna ha en mening om detta. Det kan inte vara förbjudet för konstitutionsutskottet att ha en mening och att uttala sig, om man tycker att en viss praxis som JO i ett konkret fall har godkänt skulle vara betänklig om den tillämpades mer allmänt, i synnerhet om denna praxis innebär en förändring till det sämre i förhållande till den praxis som rått tidigare. Av granskningsskyldigheten när det gäller JO:s ämbetsberättelse måste rimligtvis följa att man är skyldig att sakbehandla motioner, att sakbehandla det material som finns och att också sakbehandla JO:s ämbetsberättelse. Vad vi förvånar oss över är att sakbehandlingen av JO:s ämbetsberättelse varje år sedan hundra år tillbaka — med undantag för de motioner som väckts av vpk — bara ger anledning till tystnad. Man företar ingen sakbehandling, trots att det i rikets författning inte finns några som helst särbestämmelser för hur behandlingen av det här ärendet skall gå till — det skall alltså sakbehandlas på precis samma sätt som vilket annat beslutsärende i riksdagen som helst. Låt mig anföra ett exempel som utgångspunkt för diskussionen om vad det här egentligen är fråga om. Jag nämnde det fall där JO hade godkänt en kommuns åtgärd att förbjuda en föräldraorganisation att sätta upp ett anslag i en barnstuga. Som jag sade är det JO obetaget att godkänna detta kommunala beslut. Men vi har inte bara att ta ställning till det som JO hade att ta ställning till, nämligen anmälan i detta konkreta fall. Det konkreta fallet får vi inte blanda oss i, men däremot kan vi i allra högsta grad ha anledning att uttrycka en mening om vilken den principiella följden blir, ifall man allmänt skulle börja godkänna praxis av det slag som JO har godtagit i detta konkreta fall. Vad skulle bli följden, om man överallt på landets barnstugor och på andra institutioner inom den sociala sektorn och vårdsektorn skulle börja godkänna att kommunala tjänstemän river ner anslag eller förbjuder uppsättande av anslag? Vilka följder får det? Det är frågor som vi borde intressera oss för, och det har inte alls med någon överprövning av JO:s beslut att göra, utan här är det mera fråga om en omsorg om de allmänna följderna av att en viss kommunal praxis knäsätts och godtas av riksdagens ombudsman. Om man under tystnad går förbi ett sådant här fall, så måste detta efter vad jag kan förstå innebära att Bertil Fiskesjö och de övriga ledamöterna i konstitutionsutskottet godtar den allmänna inskränkning av informationsfriheten som i praktiken kommer att bli följden av JO:s yttrande i det här fallet. JO:s yttrande kommer naturligtvis att åberopas i fråga om andra barnstugor och andra vårdinstitutioner, där man t.ex. kommer att förbjuda dem som vistas där eller i förekommande fall deras föräldrar att lämna information som gäller ärenden eller aktioner som har att göra med institutionens förhållanden. Det innebär alltså en allmän inskränkning av föräldrars eller intagnas eller personals rätt att informera om relevanta förhållanden som berör den ifrågavarande verksamheten och om kraven på verksamheten. Det är detta saken gäller. Kan ni verkligen godkänna detta? Anser ni att det är riktigt att man drar de slutsatser som JO här har dragit? Anser ni att det kommer att vara fullt godtagbart, fullt O.K. ur rättssäkerhetssynpunkt och ur informationsfrihetssynpunkt, att man på landets barnstugor och övriga institutioner i fortsättningen förbjuder uppsättande av den typ av anslag som det här gäller? Det anser ni tydligen, eftersom ni tiger om det och eftersom ni inte finner anledning att invända mot de principiella följderna av JO:s yttrande i det här fallet. Jag vill fråga Bertil Fiskesjö vilken hans inställning är i fråga om denna viktiga sida av informationsfriheten. Av konstitutionsutskottets tystnad framgår ingenting klart om vilken inställning utskottet har. Vill ni godkänna de principiella följderna av JO:s beslut i det här konkreta fallet med barnstugorna och informationen och alltså knäsätta en princip om en restriktivare praxis när det gäller informationsfriheten i sådana sammanhang? Eller anser ni att det är felaktigt att på detta sätt inskränka en informationsfrihet som i de flesta fall ändå har varit ett erkänt faktum hittills? Detta är vad saken gäller, och det är ett exempel på konstitutionsutskottets mer allmänna ansvar i sådana här ting.

Herr talman! Det är tyst om rättsproblemen i samhället, säger Jörn Svensson, men det tycker inte jag. Enligt min mening är detta en orättvis karakteristik av den omfattande debatt som förs i vårt land, inte minst i det här huset vid behandlingen av alla möjliga frågor. I mitt tidigare anförande berörde jag frågan om huruvida det är lämpligt att i samband med diskussionen om JO:s ämbetsberättelse ta upp en debatt om alla möjliga problem i frågor som spänner över de mest skilda delar av samhällssektorn. Det måste ändå i ganska hög grad bli fråga om godtycke då det gäller vilka frågor som kan komma upp till behandling i en sådan debatt. Märk väl att det inte heller blir något beslut efter den debatten. Således skulle debatten närmast kunna jämföras med något slags kammarintern interpellationsdebatt. Jag har emellertid inte på något sätt vänt mig emot att man tar de omständigheter som uppenbaras genom JO:s granskning till intäkt för olika aktioner här i riksdagen. Man kan framställa interpellationer till det ansvariga statsrådet eller väcka motioner här i riksdagen med konkreta förslag till ändring av den lagstiftning eller den praxis som man anser vara oriktig. Just den omständigheten att JO:s ämbetsberättelse kan utgöra utgångspunkten för sådana här initiativ tycker jag är av mycket stort värde.

Sedan biter sig Jörn Svensson fast vid det här fallet med anslag i en barnstuga. Hans anförande gav intryck av att justitieombudsmannens ställningstagande härvidlag innebär en mycket långtgående restriktivitet. Även om jag inte har anledning att gå in på det särskilda fallet vill jag, eftersom frågan har kommit upp, i rättvisans namn säga att JO:s skrivning inte har denna inriktning. Tvärtom understryker ju JO i detta fall i sitt utlåtande hur viktigt det är att man Kar en generös och välvillig inställning mot den som vill sprida skrifter. Men om det nu ändå skulle vara så, att Jörn Svensson menar att den praxis som har utbildats om vad som får sättas upp på kommunala anslagstavlor eller ej är felaktig, är det ingenting som hindrar att det problemet tas upp i en motion, med förslag om en ändring av lagstiftningen på det här området.

Herr talman! Det är angenämt att Bertil Fiskesjö påpekar det allmänt kända faktum att enskilda riksdagsmän i motioner, interpellationer och frågor kan påtala sådana här förhållanden. Nu vet vi emellertid vilket öde som brukar drabba de flesta av dessa initiativ. Det är därför jag har satt i fråga, i all vördsamhet, om inte missförhållanden bättre skulle kunna åtgärdas ifall konstitutionsutskottet vid sin granskning av JO:s ämbetsberättelse — om utskottet finner att det finns allvarliga missförhållanden på ett helt ämbetsområde — självt tog initiativ och gjorde ett påpekande til regeringen att den borde titta närmare på saken. Den initiativrätten har ju utskottet, och jag tycker att det är märkligt att den inte används och inte har använts på 100 år. Sedan till frågan om barnstugorna. Den är nämligen intressant. Bertil Fiskesjö kan möjligen göra gällande att konstitutionsutskottet inte i det här sammanhanget, vid granskningen av JO-berättelsen, bör ta upp sådana frågor som sorterar under andra utskott än konstitutionsutskottet. — Om Bertil Fiskesjö vill lyssna till vad jag säger kan han komma med meningsfull polemik sedan. — Men när det gäller sådant som har med rikets författning, med grundlagarna, att göra, om det är sådant som gäller grundlagarnas tillämpning — som i det här fallet med informationsfriheten på barnstugorna — då måste det vara just KU som har att befatta sig med frågan. Det kan inte överlåtas på något annat utskott, så där slipper ni inte undan, hur ni än slingrar er. Jag vill där börja med att konstatera att Bertil Fiskesjö på ett fullständigt falskt sätt citerade JO:s uttalande. JO anför nämligen: ”Stor restriktivitet bör således iakttas när det gäller kommersiell reklam eller reklam för ett politiskt parti eller ställningstagande i en omdiskuterad samhällsfråga.” Det betyder att man på barnstugan i fråga skall riva ned sådana anslag som innebär ställningstaganden i en omdiskuterad samhällsfråga. Om föräldrarna har en annan mening än kommunen om hur barntillsynen skall ordnas skall alltså föräldrarna förbjudas att uttala denna mening, att delge barnen, personalen eller varandra denna mening. Det är konsekvensen. Om vi låter detta JO-uttalande bilda rättsgrund för praxis i alla andra sammanhang, var hamnar vi då? Jo, vi hamnar i en inskränkning av den informationsfrihet, den åsiktsfrihet, som är grundlagsskyddad. Det område som omfattas av grundlagsskyddet inskränks, och det måste vara en fråga som konstitutionsutskottet inte bara kan förbigå med tystnad. Ni måste väl ändå fråga er: Är detta i landets och medborgarnas intresse, eller i vems intresse är det? Kan vi godkänna detta eller inte? Från vpk:s sida menar vi att man inte kan godkänna det, eftersom de principiella följderna av JO:s uttalande i detta fall blir alltför vittgående. Det innebär en inskränkning i rättigheter som normalt bör tillkomma medborgarna. Vi tar upp det här fallet bl.a. därför att vi har sett en rad exempel på hur godtyckligt man kan förfara, exempelvis under en valkampanj. Inne på vårdinstitutioner kan man plocka eller riva ned meddelanden som avser att upplysa de intagna exempelvis om att ett valmöte hålls på en viss plats — t. 0. m. när detta valmöte hålls inne på institutionen. JO:s uttalanden berör således inte något speciellt fall, utan det berör ganska vanliga förhållanden. — JO säger vidare: ”Vissa underförstådda inskränkningar anses dock föreligga.

Det är den ena frågan.

Anser ni att ni kan godkänna de allmänna följderna av en sådan inskränkning av praxis som, enligt vad jag förstår, helt naturligt måste uppstå? Man kan ju åberopa just JO:s yttrande för inskränkning i meddelarfriheten!
Herr talman! Som jag sagt i tidigare inlägg, innebär den omständigheten att vi i konstitutionsutskottet inte anser oss ha anledning att framföra någon anmärkning mot justitieombudsmännen inte att vi till punkt och pricka i varje enskilt ärende står exakt bakom den bedömning som justitieombudsmännen har gjort. Det klargjorde jag redan i mitt inledningsanförande. När det gäller frågan om hur konstitutionsutskottet ställer sig till den praxis som JO förordar i det här enskilda fallet kan jag naturligtvis inte tala å konstitutionsutskottets vägnar, utan då får jag enbart tala å mina egna vägnar. För min del vill jag — om vi nu skall gå in på en diskussion av enskilda ärenden — gärna säga att jag är alldeles övertygad om att vi måste ha några regler om affischering och propaganda i offentliga lokaler. Situationen kan ju annars för dem som vistas i dessa lokaler bli närmast olidlig. Men det är givet att vi skall ha så stor öppenhet som bara är möjligt. Det understryker också JO i sitt ställningstagande. Jörn Svensson sade emellertid inledningsvis i sitt anförande att motioner och liknande initiativ från ledamöters sida kunde man inte lita till, för vi vet ju vilka öden som enskilda motioner, t.o.m. partimotioner, kan gå till mötes. Det är klart att de kan bli avslagna. Men det är ingenting som drabbar enbart vänsterpartiet kommunisterna eller det partiets ledamöter. Det drabbar sannerligen oss alla i denna kammare. Vi får gång på gång uppleva att de förslag som vi anser är förståndiga och nyttiga inte vinner majoritet här i kammaren. Det är den demokratiska metodens effekter som blir uppenbarade på detta sätt. Vi får acceptera beslut även om vi inte anser dem i alla avseenden vara riktiga. Men sedan säger Jörn Svensson, och det är det intressanta, att när nu konstitutionsutskottet granskar JO:s ämbetsberättelse och finner en del saker som borde åtgärdas, skulle konstitutionsutskottet ta initiativ i de frågorna därför att utskotten har initiativrätt. Här måste föreligga något missförstånd från Jörn Svenssons sida. Utskotten har initiativrätt men endast i frågor som rör de sakområden som sorterar under resp. utskott. Konstitutionsutskottet har t.ex. ingen initiativrätt när det gäller taxeringsärenden.

Herr talman! Jag måste tyvärr konstatera att konstitutionsutskottets ordförande när han uppträder i den här debatten hela tiden försöker undvika en diskussion om väsentligheter och hela tiden hakar upp sig på förment formella saker — som dessutom är oriktiga — bara för att komma ifrån ett ställningstagande till de viktiga konstitutionella frågor det här gäller. Det är ett enda slingrande från hans sida, och det tycker jag är allvarligt, eftersom det gäller riksdagens viktigaste utskott, det utskott som är satt att vårda rättsförhållandena i vårt land från grundlagsmässig synpunkt. Det är ju fullständigt irrelevant om nu Bertil Fiskesjö hävdar ståndpunkten att utskottens initiativrätt bara gäller det sakområde som de är satta att bevaka, för det är just ett sådant sakområde som jag har anfört här, nämligen frågan om yttrandefriheten och rätten att meddela sig med varandra via anslag. Det är ett sådant ärende. Dessutom behöver utskottet inte ta initiativ i den författningsmässigt formella bemärkelsen, utan det står utskottet fritt att bara genom att uttala en mening understryka sakens vikt. Det är av betydelse när det gäller ett sådant utskott som konstitutionsutskottet. I det här fallet hade det varit av stor betydelse ifall utskottet hade sagt att vi kan icke gå med på denna restriktiva tolkning. Men det som Bertil Fiskesjö nu säger — och som strider mot vad han sade tidigare — är faktiskt en mening. Nu avslöjar han en mening. Hans mening är den att det måste finnas regler och att han i dag inte har funnit någon anledning att invända mot JO:s tolkning eller JO:s uppfattning om vad som bör vara praxis här. Det betyder alltså att Bertil Fiskesjö och konstitutionsutskottet har godkänt den inskränkning i informationsfriheten som JO här har knäsatt. — Det var ju bra att vi äntligen fick fram det beskedet! Men det är också ett mycket oroande besked. Jag förmenar nämligen att konstitutionsutskottets skyldighet inte är att understryka och godkänna inskränkningar i medborgarnas informationsfrihet, utan i stället att se till att den medborgerliga informationsfriheten blir så vidsträckt som möjligt med hänsyn till allmän ordning och säkerhet. Bertil Fiskesjö säger att man naturligtvis inte kan ha frihet att på en offentlig institution sätta upp allmän propaganda. Men det handlar inte om allmän propaganda; anslaget handlar om ärenden som hade med institutionens verksamhet att göra och som berörde sådana förhållanden för personalen, för barnen där och för deras föräldrar. Det var det saken gällde, och det är om det som JO har sagt att kommunen hade rätt att förbjuda information om — medan kommunen själv naturligtvis förbehåller sig alla rättigheter att sätta upp anslag om sin information och sin syn på saken. Det är det jag inte kan finna korrekt. Om detta — som det kommer att göra — åberopas som utgångspunkt för en allmänt mera restriktiv praxis på det här området ute på offentliga institutioner, kommer det att innebära en inskränkning i legitima och rimliga rättigheter för medborgarna. Det är alltså en grundlagsfråga, och det måste ligga inom konstitutionsutskottets kompetensområde att ta upp en sådan fråga. Och om ni då under tystnad låter detta JO-uttalande passera, kan det ju bara tolkas på ert sätt, nämligen så att ett enigt konstitutionsutskott har godtagit en inskränkning i meddelarfrihet och informationsrätt. Jag måste säga att vi på vår sida inte kan vara med om att godkänna ett betänkande som underförstått innehåller en sådan åsikt. Det hade varit välgörande om konstitutionsutskottet här i stället hade sagt: Vi önskar icke att informationsfriheten på detta sätt inskränks. JO:s uttalande skulle kunna ge upphov till en praxis som är alldeles för restriktiv. Hade ni sagt så, hade ni, som jag ser det, fyllt er uppgift att skydda medborgarnas grundlagsenliga rättigheter. Men i det här fallet ställde ni er på byråkratins sida när den ville inskränka medborgarnas grundlagsenliga rättigheter.

Herr talman! De frågor vi tar upp i vår motion 1978/79:575 om en kartläggning av samhällets informationsflöden är enligt min uppfattning av avgörande betydelse för demokratins utveckling i vårt land under de kommande decennierna. Beredskapen inför de teknologiska förändringarna på informationsoch kommunikationsområdena är i dag låg, för att inte säga obefintlig, från samhällets sida. Det finns f.n. endera ett slags passiv teknologisk idealism, en övertro på fördelarna, eller motsatsen: ett underskattande av teknikens verkningar och farorna. Övertron har kommit till uttryck bl.a. i informationsteknologiutredningen, där en av företrädarna för den här uppfattningen tilldelat de nya teknikerna de mest förunderliga egenskaper. Det finns snart sagt inte ett samhällsproblem som de inte kan bidra till att lösa. Demokratin skall de förbättra, människors isolering skall de bryta liksom de regionala ojämlikheterna i landet. Andra åter ser denna nya informationsteknologi enbart som en massmediefråga utan återverkningar på samhällets bas, på produktionslivet och det sociala mönstret. Vi pekar, herr talman, i vår motion på den handfallenhet som utmärker behandlingen av elektronikindustrins revolutionering. Det allvarliga är ju att i hägnet av denna handfallenhet arbetar i tysthet de stora multinationella bolagen vidare. I denna undfallenhetens skugga förbereds ett samhälle där kunskapsklyftorna kan komma att öka ytterligare, där maktlösheten och passiviteten förstärks. För vilka är det som kommer att fylla den nya tekniken med ett innehåll? Ja, inte är det arbetarrörelsen, inte är det fackföreningsrörelsen, folkrörelserna, invandrarorganisationerna eller de enskilda människorna. Snarare är det sådana krafter som motverkar och motarbetar människors och samhällens utveckling mot mer demokrati, sådana krafter som vill passivisera individerna och förstärka de multinationella företagens makt. Exemplet Chile känner vi alla väl till. Där utnyttjade CIA elektronikindustrin, med ITT i spetsen, och massmedia för att återta makten från Allende och stoppa den demokratiska utveckling som påbörjats. Demokratin kan och får aldrig, konstaterar vi, uppfattas som en teknisk fråga. Demokratin är alltid en maktfråga, och vad det här gäller är att bryta den maktkoncentration som accelererar allt snabbare inom låt mig kalla det ideologiproduktionens område. I annat fall hotas på allvar yttrandefriheten i vårt land — den överlåts till multinationella koncerner, vilkas huvudsakliga syfte är lönsamhet. Vi kan konstatera att vi vet alldeles för litet om hur det framväxande informationssamhället egentligen kommer att te sig och vilka effekterna blir t.ex. för barnen och ungdomen. Nu säger visserligen konstitutionsutskottet att de frågor vi tar upp är väsentliga, men så hänvisar man till en rad utredningar: videogramutredningen, yttrandefrihetsutredningen, informationsteknologiutredningen osv. Utskottet framhåller emellertid självt att detta är delfrågor inom ett större komplex. Och framför allt är de här utredningarna koncentrerade till specifika massmedier och tekniker, de är koncentrerade till rättsliga och organisatoriska aspekter, vilket innebär att det bredare samhällsperspektivet gått förlorat. Det är emellertid detta breda samhällsperspektiv som krävs, om vi skall kunna utveckla en sann och en reell motberedskap. Informationsoch medvetandeindustrin får ett allt större inflytande över våra liv. Den utvecklas till en jättelik maktapparat, där nyckelordet heter kontroll. Ett land kan ju ockuperas på många sätt, och informationsindustrin är nog så effektiv. Redan 1974 — alltså för fem år sedan — konstaterade styrelseordföranden i Radio Corporation of America, RCA, följande: Informationen kommer att bli en grundläggande tillgång i världsekonomin, jämförbar med energin. Den kommer att fungera som ett slags valuta i världshandeln, utbytbar mot varor och tjänster överallt. Vilka återverkningar detta redan fått i tredje världens länder vet vi. Där är det svårare att få information från det egna landet eller grannlandet än att få veta vad som händer i USA eller England. Herr talman! Det finns forskning inom området. Riksbankens jubileumsfond satsar exempelvis pengar på temat Människan och kommunikationsteknologin. Men tyvärr tvingas man konstatera att de projekt banken valt att satsa på snarare är till elektronikindustrins fromma än motsatsen. Mot denna bakgrund vill jag — trots att utskottet väl i och för sig intar en avvaktande attityd och, om jag tolkat utskottsbetänkandet rätt, inte avvisar en utredning på längre sikt — yrka bifall till vpk-motionen. Det brådskar nämligen.
Herr talman! De frågor som tas upp i vpk-motionen och som vi nu fått ytterligare motiverade är naturligtvis viktiga. Ingen förnekar det. Att de är viktiga och i vissa fall brådskande visas ju också av det väldigt omfattande utredningsarbete som redan är i gång på detta område. I konstitutionsutskottets betänkande omnämns inte mindre än sex olika utredningar som på ett eller annat sätt behandlar de frågor som berörs i vpk-motionen. Att i det läget tillsätta ytterligare en utredning har utskottet ansett vara en överloppsgärning.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
Herr talman! Ja, det finns sex utredningar tillsatta. Men, som vi påpekat i vår motion och som jag framhöll i mitt inlägg, dessa utredningar tar upp delfrågor som huvudsakligen är inriktade på vissa tekniker. Ingen av dessa utredningar tar upp frågan i det breda samhällsperspektivet, vilket är nödvändigt för att man skall kunna motverka den koncentration som nu är på gång och för att man skall kunna få en teknik, byggd på demokratiska värderingar, som utgår från samhälleliga behov och inte från multinationella koncerners. Från dessa utredningar kommer vi tyvärr inte att få ett relevant diskussionsunderlag, där samhällsperspektivet blir det avgörande. Får jag tolka Bertil Fiskesjös uttalande så, att så fort var och en av de här utredningarna börjat presentera sitt material kan en ny utredning komma att tillsättas, som utgår från det breda samhällsperspektivet och inte bara tar hänsyn till rättsliga och organisatoriska aspekter?
Herr talman! Det är inte så lätt att vare sig skriva direktiv om eller utreda allmänna uttalanden. De utredningar som omnämns i konstitutionsutskottets betänkande har alla mycket vittomfattande men också noggrant angivna utredningsuppgifter. Det är självklart att det samhällsperspektiv som Eva Hjelmström talar om kommer in som ett viktigt moment i, såvitt jag kan förstå, alla de utredningar som är nämnda här.

Herr talman! I motionen 17 har Bonnie Bernström och jag vänt oss mot att lagtexten i förslaget till lag om tystnadsplikt för präst inom svenska kyrkan inte är könsneutral. I lagtexten omnämns nämligen en präst alltid såsom vore det en man. Som alla vet finns det dess värre i Sverige fortfarande en hel del manliga präster som hävdar att prästyrket skall vara ett privilegium för män. De tror att endast män är kapabla att vara präster, och de vägrar att acceptera att medmänniskor av det andra könet har samma mänskliga värde. Men så är det inte. Enligt svensk lag är prästyrket öppet för både kvinnor och män. På de flesta andra yrkesområdena hade man i våra dagar inte behövt orda så Nr 23 mycket mer om detta, men just när det gäller präster tycks det vara nödvändigt att riksdagen vid varje möjligt tillfälle erinrar om att vi har och vill ha både kvinnliga och manliga präster i svenska kyrkan. Det är eländigt att det skall behöva påpekas, men vi vet att det behövs. Herr talman! Det är av den anledningen vi har motionerat om att det i lagtext som rör präster bör stå ”han eller hon” när detta åsyftas. Vi har gjort det eftersom en del manliga präster tycks vara så enormt bundna vid bokstavstolkning, både av viss bibeltext och av lagtext, att de inte vill se till de tankar, önskningar och värderingar som ligger bakom. Det finns många invändningar mot och många hinder i vägen för jämställdhet mellan könen. En del hinder har sin grund i mänskliga fördomar, en del har sin grund i öppet eller förtäckt motstånd mot jämställdhet. I det här fallet tycks det av utskottets skrivning att döma inte vara fördomar eller motstånd mot våra idéer som medfört att vi inte kan få bifall till vår motion. Nu har vi mött ett nytt hinder, nämligen den underliga lag som innebär att riksdagen just i detta fall inte ensam har lagstiftningsmakten. Regeringen har, på grund av ett förbiseende, får vi hoppas, föreslagit kyrkomötet en lagtext som inte är könsneutral. Kyrkomötet reagerade inte, och med tanke på hur man där behandlade kvinnoprästfrågan är det inte förvånande. Men här i riksdagen finns faktiskt en klar majoritet, som i likhet med oss motionärer anser att det är på tiden att det blir slut med diskrimineringen av kvinnopräster och att vi på alla tänkbara sätt måste visa att 1958 års beslut om kvinnors rätt till prästämbetet var allvarligt menat. Ett av många tänkbara pedagogiska medel hade varit att göra den här lagtexten till en ”predikotext” i frågan och i klara verba understryka att så länge svenska kyrkan vill ha nuvarande relationer med svenska staten får inte diskriminering av kvinnliga präster förekomma. Men nu går det inte på grund av en övergångsbestämmelse till regeringsformen, där riksdagen släppt den lagstiftningsmakt som vi på alla andra områden ensamma råder över. Jag kan bara konstatera att vi fått ännu ett nytt bevis på den absurditet som de nuvarande relationerna mellan kyrka och stat innebär och mött ännu ett hinder i kampen för att skynda på jämställdhet mellan könen. Det här är ingen s.k. stor fråga, men det är bara det att det finns så många s.k. små frågor när det gäller jämställdhet. Om vi kunde få något resultat åtminstone i alla dem, skulle vi komma en bra bit på väg. Man skulle naturligtvis också i förstone kunna hävda att vi egentligen bara begärt en redaktionell ändring och att det är juristeri som gör att utskottet inte vill tillstyrka motionen.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 Jag gör det med en önskan om att betänkandet, som ändå i sak ger oss rätt, blir noga studerat av alla kvinnoprästmotståndare. Det är en from önskan jag har.

Herr talman! I motionen 1978/79:889 har Britta Hammarbacken och jag påpekat behovet av ett utökat antal vårdplatser för reumatologisk specialist vård för barn. Det behövs 30-35 platser. Men i dag finns endast 18-20 Nr 23 vårdplatser för reumatoida barn, nämligen vid den barnreumatologiska Onsdagen den enheten vid regionsjukhuset Lunds lasarett. Det är därför enligt vår mening 7 november 1979 nödvändigt att barnreumatikervården snarast byggs ut och fördelas på ytterligare platser i landet, exempelvis vid regionsjukhuset i Umeå och vid Karolinska sjukhuset i Stockholm. Det finns i dag mellan 2000 och 3 000 barnreumatiker i landet. Tidig behandling är angelägen, om barnen skall slippa onödigt lidande och en av handikapp präglad tillvaro. Med tidig och rätt behandling kan barnen kanske slippa både kryckor och rullstol i framtiden. Det är därför oerhört angeläget att vårdplatserna för barnreumatiker snabbt byggs ut. Regionsjukvårdsutredningen har i betänkandet Regionsjukvården bl.a. anfört att det kan vara aktuellt att förlägga resurser för barn med reumatisk sjukdom till barnklinik i lämplig samverkan med klinik/sektion för reumatologi. Socialutskottet anordnade i fjol ett sammanträffande med företrädare för socialstyrelsen, Landstingsförbundet, Svenska läkaresällskapet och Riksförbundet mot reumatism, där frågor om reumatologisk vård belystes. Företrädare för socialstyrelsen och Landstingsförbundet framhöll att de var medvetna om att särskilda insatser måste göras i fråga om reumatikervården. Företrädarna för socialstyrelsen framhöll att socialstyrelsen i principprogrammet för hälsooch sjukvården inför 1980-talet förberett ett utvecklingsarbete om vårdsektorn rörelseorganens sjukdomar.

De åtgärder som har vidtagits och som nu redovisas i utskottets skrivning är bra, men det går enligt min uppfattning alldeles för sakta. Man utreder och utreder och gör upp planer, men det tar väldigt lång tid. Många barn kommer därför i kläm. De får vänta — i dagens situation upp till två år — på den specialistvård som de så väl behöver. Vårdplatserna är för få. Alla måste hjälpas åt med att trycka på för att få flera vårdplatser. Det är angeläget att alla —- riksdag, landsting, socialstyrelse och vårdinrättningar — samverkar så att situationen för de små reumatikerbarnen snabbt förbättras. Jag har, herr talman, inget annat yrkande än utskottets.

Herr talman! I socialutskottets betänkande nr 2, som vi nu behandlar, tar utskottet ställning till yrkande nr 9 i motionen nr 792. Motionen är omfattande och behandlas i övrigt i andra betänkanden. I det här ifrågavarande yrkandet krävs att det i lag skall föreskrivas inrättande av yrkesmedicinska kliniker vid samtliga regionsjukhus i landet. Vi anser att dessa skall planeras med medicinsk, beteendevetenskaplig 39 psykosocial och teknisk-hygienisk del med laboratorium och vara fullt utbyggda inom en treårsperiod. Med hänvisning till att en utredning om företagshälsovården och den yrkesmedicinska verksamheten kommer att presentera ett betänkande i början av nästa år avstyrker utskottet motionens yrkande 9. Jag konstaterar att i själva sakfrågan går utskottet i princip på samma linje som vårt motionskrav.

Jag kommer emellertid inte att följa den linjen, och jag skall försöka utveckla varför jag inte gör det. Under senare år har kunskapen om riskerna i arbetsmiljön ökat i betydande omfattning. Medvetenheten om dessa risker och kravet, särskilt från de unga som just träder in i arbetslivet, att dessa risker klarläggs och elimineras märks alltmer på våra arbetsplatser — jag har märkt det själv också. Det är därför viktigt och, sett i ett längre perspektiv, också samhällsekonomiskt lönsamt att klarlägga de komplexa sambanden mellan arbetsmiljö och ohälsa. För att klara den uppgiften krävs en utbyggd yrkesmedicin som vetenskaplig bas för en utbyggd företagshälsovård, omfattande alla arbetande. Men skall yrkesmedicinen bli en sådan bas, måste den ha kvalitet. Den måste ges tillräckliga resurser både i fråga om kvalificerad personal och i fråga om teknisk utrustning. Det tar lång tid att utbilda sådan personal. Därför måste ett första mål vara att alla regionsjukhus får yrkesmedicinska kliniker med denna höga kvalitet. Först längre fram kan det bli möjligt att föra ner specialiteten också på de vanliga centrallasaretten i varje län. Men hur har då intresset varit hittills från sjukvårdshuvudmännens sida? Som jag ser det har det varit ganska ljumt. Redan 1963 fastlade en utredning den grund som man avsåg att bygga på i fortsättningen i vad det gällde utbyggnaden av yrkesmedicinen. Som framgår av både motionen och redogörelsen i utskottets betänkande så har vi fullt utbyggd yrkesmedicin bara på ett fåtal platser i landet och långt ifrån i alla sjukvårdsregioner. Under 1960-talet hade huvudmännen, landstingen, tillgång till ekonomiskt handlingsutrymme, men si intresset var inte särskilt stort då. Man var betydligt mer intresserad av att planera och bygga jätteanläggningar för olika former av sluten sjukvård för sådana som redan blivit sjuka. Under loppet av det här årtiondet, 1970-talet, har intresset också varit minst sagt måttligt. Nu har dessutom en ny faktor stött till som nästan omöjliggör en utbyggnad av yrkesmedicin och f.ö. också all annan utbyggnad. Komplikationen är kommunernas och landstingens allt svårare ekonomiska situation med en kommunalskattenivå på över 30 kr. per skattekrona. En sådan situation ger väldigt litet handlingsutrymme för en expansion av verksamheten. Det är mot denna bakgrund som jag inte kan nöja mig med den positiva skrivning som finns i utskottets betänkande. Skall det bli något av med Nr 23 utbyggnaden av yrkesmedicinen inom regionsjukhusen måste riksdagen inte bara uttala sig kraftfullt om önskvärdheten av en utbyggnad, utan den måste också i lag ålägga huvudmännen att planenligt genomföra en sådan utbyggnad. Men inte heller det räcker. Ett åläggande från statens sida måste paras med att staten också ställer ekonomiska resurser till huvudmännens förfogande från statsbudgeten. En sådan överföring är helt nödvändig så länge som det nuvarande proportionella och därmed också orättvisa kommunala beskattningssystemet behålls. Herr talman! Det har gått 16 år sedan en utredning angav grunderna för yrkesmedicinens utbyggnad här i landet. Det har inte hänt särskilt mycket under den tiden. Utvecklingen har varit mycket ojämn över landet. I Örebro kan vi — jag är från Örebro län — glädja oss över att ha en väl fungerande yrkesmedicinsk klinik vid regionsjukhuset. Och det är ett regionsjukhus som vi, i motsats till vad regionsjukvårdsutredningen anser, vill ha kvar som regionsjukhus — det vill jag säga redan nu. Andra regionsjukhus i landet har ingen eller ofullständigt utbyggd yrkesmedicin. Nu måste riksdagen verkligen se till att det som utskottet säger skall genomföras med kraft, verkligen också blir gjort. Därför yrkar jag bifall till motionen 1978/79:792 yrkande 9.

Herr talman! I motion 1978/79:512 har jag tagit upp ett område inom ögonsjukvården som kräver ökad uppmärksamhet. Det moderna samhället kräver i ökande grad att ögat skall arbeta perfekt. När detta krav ställs blir pressen på synen så stark att synstress blir följden även vid små felaktigeter på ögat. Synstress kan visa sig exempelvis i svidande ögon eller värkande rygg, axlar och nacke. När motionen skrevs i januari tog jag med tillgängliga uppgifter om att ca en tredjedel av alla arbetsföra inte ser tillräckligt för det arbete de har. Alla är inte observanta på att ögat ej motsvarar de fininställda kraven. Under våren har redovisats en undersökning vid arbetsterminaler med utbyggda datasystem, utförd av forskare vid Stockholms universitet, som visar att över 90 26 av dem som arbetar regelbundet med längre pass vid bildskärmar drabbas av ögontrötthet, huvudvärk och andra besvär. De blir även mer stressade trots att yrket som sådant inte är mer stressande än för andra yrkesgrupper inom samma företag. Det drar också en textförminskningsvåg över landet. Det sker en komprimering till en synnerligen hopträngd text, där raderna kan tyckas flyta samman. Att läsa detta ställer höga krav på ögonen. Även andra områden kan medföra synstress och därmed följande besvär. Att köra motorfordon på mörk vägbeläggning innebär t.ex. en mycket stark synpåfrestning som ökar när det är regn och dimma. Att se på TV kan vara synstressande även vid små felaktigheter på ögat, och i det sammanhanget bör barns och äldres synstress uppmärksammas. Orsaker till synstress finns i arbetsliv och fritidsverksamhet, och detta 41 kräver, som jag sade, ökad uppmärksamhet. I motionen framhålls att om inte synstress skall utvecklas till en ny folksjukdom krävs motåtgärder. I motionen hemställs därför att åtgärder vidtas för ökad utbildning av oftalmologer och att en stimulans ges för utbildning av yrkesoftalmologer, specialiserade på arbetslivets problem. En helhetssyn på orsaker till synstress och åtgärder för att motverka den är en synnerligen viktig fråga, angelägen att satsa på. I utskottsbetänkandet hänvisas till ett utredningsarbete om synvårdens innehåll och program. Till viss del har frågan tagits upp där. Då jag anser det viktigt att frågans allvar understryks vill jag i detta korta anförande göra detta, för att poängtera vad som sagts i motionen och något förstärka utskottets skrivning. Herr talman! Ett enigt utskott hänvisar till pågående utredningsarbete. Jag har ej nu något särskilt yrkande.

Herr talman! Det råder egentligen inte några delade meningar mellan företrädarna för de olika motionerna och utskottet. Maj Pehrsson tog upp en mycket viktig fråga. Utskottet har behandlat den vid olika tillfällen och klart understrukit behovet av en utbyggd barnreumatologi. Utskottet har också redovisat vad som är på gång. Det senaste inlägget från Märta Fredrikson berörde frågan om synstress. Det är också ett område som utskottet har uppmärksammat, och den frågan är föremål för bearbetning. Vi hoppas att det även där skall komma fram sådana förslag som ger till resultat något av det som motionärerna tagit upp. Till Per Israelsson kan jag säga att vi delar den uppfattning som Per Israelsson redovisade när han citerade vad utskottet skrivit.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

Herr talman! Jag skall inte tillägga så mycket mer till det sagda. Vi är överens i sak, som jag sade och som också Rune Gustavsson sade. Jag vill bara poängtera att riksdagen verkligen måste säga ifrån i den här frågan. Jag antydde också den ekonomiska bakgrunden, att landstingen inte har reella möjligheter till en utbyggnad om det inte blir en uppgörelse med statsmakterna om ekonomin. Skall det bli någonting måste riksdagen göra en markering. Jag vill särskilt framhålla betydelsen av att denna utbyggnad sker. I mitt första anförande sade jag att vi har en yrkesmedicinsk klinik vid regionsjukhuset i Örebro, vilken som vi ser det fungerar bra. Denna klinik har gjort insatser för att klarlägga sådana problem inom arbetsmiljön vilka haft betydelse. Denna klinik har mycket gott anseende utbildningsmässigt i vårt land, och de som önskar komma någonstans inom yrkesmedicinen i Sverige söker sig dit. Bl.a. har kliniken kunnat klarlägga att radongasen inom gruvområdet haft cancer som följd. Kliniken har också på andra områden, exempelvis inom sprängämnesindustrin, kunnat göra grundläggande insatser. Jag lägger stor vikt vid att vi kommer framåt i denna fråga. När det har gått så lång tid som jag nämnde måste riksdagen göra ett ställningstagande. Därför står jag fast vid det bifallsyrkande som jag framförde i mitt första anförande.

Herr talman! Till Per Israelsson vill jag säga att om riksdagens ledamöter ansluter sig till den skrivning som finns i utskottets betänkande, tycker jag nog att utskottet där säger ifrån. Jag vill här citera vad utskottet skriver: ”I likhet med vad utskottet gjort vid tidigare tillfällen, då utskottet behandlat frågan om utbyggnad av yrkesmedicinska enheter, vill utskottet understryka att utbyggnaden på det yrkesmedicinska området är angelägen. Utskottet utgår därför från att det utredningsmaterial som regionsjukvårdsutredningen lagt fram och som utredningen om företagshälsovården och den yrkesmedicinska verksamheten kommer att presentera skall leda till kraftfulla åtgärder för utbyggnad av yrkesmedicinen.”
Herr talman! Vi är väl i det närmaste färdiga med debatten. Jag konstaterar bara att Rune Gustavsson inte vill säga någonting om ekonomin. Jag förstår att han inte vill göra det i den ställning han har. Men ekonomin är avgörande för om det skall bli något resultat.

Herr talman! I motion 1978/79:432 har Bengt Silfverstrand och jag tagit upp problematiken kring invandrarbarnens fosterhemsplacering. När invandrarfamiljer av någon anledning drabbas av sociala svårigheter kan detta leda till att barnen måste placeras i fosterhem. Dessa barn placeras då i regel i svenska hem och i en för barnen främmande miljö såväl språkligt som kulturellt. Detta kan av invandrarfamiljerna, som har mycket stark släktsammanhållning, upplevas som om vi skulle vilja ”ta ifrån dem” deras barn. Vi anser att barnen i första hand bör placeras i fosterhem av barnens egen nationalitet. Vi är väl medvetna om att det på mindre orter kan vara svårt att få kontakt med dessa invandrarfamiljer, men genom invandrarorganisationer och invandrarbyråer kan man nå denna kontakt. Man måste alltid se till barnens bästa i alla situationer, och det viktigaste för dem måste vara att vården i fosterhemmet avviker så litet som möjligt från förhållanden i hemmet och att de skall kunna återplaceras i föräldrahemmet på normalt sätt och utan större svårigheter. Statens invandrarverk har i sitt remissyttrande påtalat risker som kan finnas när barnen placeras i ett svenskt hem, t.ex. att de kan glömma sitt modersmål och att det kan uppstå krisreaktioner och identitetsproblem i den nya miljön. Vi vill helt instämma i vad invandrarverket har sagt i sitt remissyttrande.

De uppgav, att de idag tillämpade reglerna delvis annorlunda beträffande barn i invandrarfamiljer. Socialassistenterna önskade klarare riktlinjer i dessa frågor.” Detta visar just vad vi har sagt i vår motion, nämligen att det råder stor oklarhet om vilka principer som bör tillämpas vid fosterhemsplacering. Socialutskottet anser i likhet med socialstyrelsen att man måste ge mera information till socialarbetarna och även göra dem medvetna om hur viktigt det är att barnen inte berövas kontakten med sitt språk och sin kultur. Vid valet av fosterhem bör man ta hänsyn till sådana faktorer. Herr talman! Att i dag gå emot ett enigt socialutskott och hålla fast vid kravet att en utredning skall tillsättas synes vara meningslöst. Men vi motionärer hoppas att när socialutskottet skall behandla propositionen 1979 79:432. Därför skulle jag också vilja fråga utskottets talesman om utskottet kommer att beakta de problem som tas upp i propositionen om socialtjänsten.

Herr talman! Vi behandlar ju denna motion nu. Men det är många frågor av detta slag som kommer att behandlas i socialtjänstlagen, och jag är övertygad om att även dessa frågor kommer upp. Men motionen behandlar vi som sagt här i dag.
Herr talman! Ja, men det är mycket viktigt att man verkligen beaktar dessa synpunkter som har kommit fram i motionen, och det är det vi motionärer vill att man gör.

Herr talman! I detta betänkande behandlas arbetsmiljöfrågor av olika karaktär som bl.a. har tagits upp i ett antal vpk-motioner. Motionen 604 gäller kvinnans rätt att amma på betald arbetstid. Motionen 722 handlar om de anställdas rätt att erhålla lön och andra anställningsförmåner under tid då skyddsombud har avbrutit ett arbete. I yrkandet 2 i motionen 792 föreslås en utredning för att klargöra omfattningen av uteblivna åtal vid allvarliga arbetsolycksfall under 1970-talet och hur lagen skall tillämpas i framtiden. I yrkandet 5 i samma motion krävs att gränsvärde för buller skall sättas till högst 75 decibel, och det skall vara juridiskt bindande. Vi föreslår i motionen 793, yrkandet 2, insatser mot den underregistrering av arbetsskada som nu förekommer och att det skall vara obligatorisk anmälan. I motionen 1264 av Karl Hallgren m.fl. krävs ett förbud mot användning av dieseloch andra förbränningsmotorer i fartygslastrum, slutna lokaler, gruvor och vid underjordsarbeten över lag. Alla dessa frågor som behandlas måste emellertid inordnas i ett större sammanhang, nämligen enligt de riktlinjer efter vilka den nuvarande arbetsmiljölagstiftningen är uppbyggd. Med all önskvärd tydlighet framgår detta av utskottets betänkande. Skrivningarna är välvilliga när det gäller att åtgärda eller att vara förstående för själva problemet, men det stannar vid en from förhoppning om att så skall ske eller att problemet på något sätt skall önskas bort. Vilka utgångspunkter har då den arbetsmiljölag som vi nu arbetar efter? Vpk sammanfattade sin kritik av arbetsmiljölagen, som antogs 1976, i fyra punkter: Lagen bygger på klassamarbete mellan parterna. Fackföreningarna får inte någon avgörande maktbefogenhet att hävda arbetarnas intressen. De övergripande arbetsmiljöproblemen om arbetstakt, jäkt och stress, utslagning och utsortering överlämnas till förhandlingar samtidigt som man stiftar medbestämmandeavtal. Lagen är en ramlag, som överlämnar alla viktiga beslut till arbetarskyddsstyrelsen. Denna kritik av lagen som vpk då framförde gäller alltjämt, och för varje dag som går befästs alltmer att kritiken var riktig. Socialutskottet yrkar nu avslag på alla vpk-kraven i motionerna. Det är krav som är seriösa, krav på förbättringar av arbetsmiljön, krav som alla allvarligt tänkande människor måste se som angelägna nu, inte i framtiden. Privatpersoner i detta land har grundlagsenlig rätt att äga produktionsmedlen och bestämma produktionens inriktning och omfattning. Denna rätt gäller även att välja form för produktionen eller dess verksamhet. Därmed bestäms också i stort arbetsmiljöns beskaffenhet. Ägarnas huvudsyfte med produktionen är att den skall ge högsta möjliga vinst. I detta sammanhang jämställs för ägarna maskinerna och produktionsredskapen med arbetskraften. I vårt system existerar inga människor i arbetslivet, blott arbetskraft. Därför är arbetsmiljölagen skriven för ägarnas behov av just arbetskraft. Vi har som ingress till vår motion 792 om arbetsmiljö ett citat: ”Man kallade på arbetskraft, men det kom människor.” Detta citat av Bertolt Brecht äger sin giltighet i dagens debatt. Ägarna av produktionsmedlen, myndigheter och ansvariga politiker talar om arbetskraft som en vara lik alla andra slit-och-släng-varor som i dag produceras i vårt samhälle. Dagens debatt om arbetsmiljön — larm om giftkatastrofer, utslagningen från jobben, de fysikaliska riskerna — visar att det är människor det handlar om. Människorna lever här och nu, de utsätts för riskerna i dag, och därför krävs det snabba och resoluta åtgärder genast. Vpk ställer människan i centrum, och därför har vi föreslagit dessa åtgärder i våra motioner. Vi har också tagit upp sanktionssystemet, som inte fungerar på arbetsmiljöområdet. Det är inte på denna sida som statsapparaten sätter in sina resurser. Vi vet att många arbetsköpare använder arbetskraft och helt kallt spekulerar i dålig arbetsmiljö för att göra snabba vinster. Hittills har åklagarmyndigheterna visat stor nonchalans vid arbetsolycksfall. Polisutredningarna läggs snabbt ned. Åtal väcks sällan mot en arbetsgivare, som enligt lagen har huvudansvaret för säkerheten. Därför bör en utredning göras för att se vilka allvarliga arbetsolycksfall under 1970-talet som inte har lett till åtal. Med denna utredning skulle man också kunna lägga grunden för en skärpt tillämpning i framtiden av bestämmelserna på detta område. En av de klara förbättringarna i arbetsmiljölagen under 1970-talet är arbetarnas och skyddsombudens möjligheter att avbryta ett hälsofarligt arbete. Arbetsköparna har emellertid börjat utnyttja de hål som finns i lagen. Ett av hålen är att lön inte skall utgå under den tid som arbetet är stoppat. Arbetsköparna kan på detta sätt spela ut arbetarnas ekonomiska intresse mot skyddsintresset. Denna brist i arbetsmiljölagen måste åtgärdas i enlighet med vad vi föreslår i motionen 792, nämligen att lön skall utgå under stopptid. Frågan är nu uppe till avgörande i arbetsdomstolen. Fallet är typiskt för hur nuvarande lagstiftning erbjuder arbetsgivarna möjligheter till repressalier. I det aktuella fallet var det skyddsombuden som påtalade riskerna, men de fick ingen rättelse till stånd. Arbetsbefälet tog ingen notis om synpunkterna. Därtill hotades skyddsombuden med att det skulle betraktas som arbetsvägran, om jobbet stoppades. Yrkesinspektören och högre arbetsbefäl gav sedan skyddsombuden rätt. Men när lönebeskedet för den tid då arbetet var stoppat kom var lönen för den tiden avdragen. Hur utslaget i arbetsdomstolen än blir måste lagen ändras. Utskottets hänvisning till anställningsskyddskommittén är i detta fall en ren undanflykt. Här borde åtminstone socialdemokraterna ha följt upp LO:s remissyttrande när arbetsmiljölagen antogs. I framtiden måste det på denna punkt i arbetsmiljölagen slås fast att lön skall utgå när skyddsombud eller arbetare enligt de bestämmelser som finns i arbetsmiljölagen stoppar ett miljöfarligt arbete. En av orsakerna till arbetsstoppet i det aktuella fallet var att dieselavgaser fanns i ett slutet rum. Vpk har i flera år krävt att dieseldrivna och andra förbränningsmotordrivna fordon skall förbjudas i fartygslastrum, slutna lokaler och gruvor samt vid andra underjordsarbeten. Det har från utskottet och riksdagen funnits en välvillig inställning till problemet, men yrkandet har avslagits. Arbetsmarknadsministern sade så sent som i mars i år att det fortfarande inte är klarlagt vilka hälsorisker som är förknippade med dieselavgaser. I går framkom via TV och radio att en utredning nu har kommit fram till att dieselavgaser är farligare än avgaser från bensindrivna fordon. De som arbetar med diesel är visserligen intresserade av vilka hälsorisker som föreligger och dess effekter, men de är redan nu helt på det klara med att hälsorisker är förknippade med dieselavgaser. Därför bör det förbud som föreslås i motionen 1264 av Karl Hallgren m.fl. införas. Av socialutskottets svar på motionen framgår att det är arbetskraft och inte människor som man bedömer. Utskottet skriver: ”Ett förbud mot dieseldrivna fordon som yrkas i motionen skulle i nu aktuella arbetsmiljöer innebära ett så drastiskt ingrepp i arbetsprocesserna att produktionen sannolikt skulle omöjliggöras.” Detta talar för sig självt. Nog borde man kunna ta någon hänsyn till dem som med nuvarande arbetsorganisation tvingas att utsätta sig för dieselavgaser. I motionen 792, yrkandet 5, kräver vi ett bindande gränsvärde för buller på högst 75 decibel samt gränsvärden för belysning och övriga fysikaliska risker och ergonomiska belastningar. Det är återigen fråga om berättigade krav inom områden där vi har kända risker. Och vi vet att det går att åtgärda problemen. Utskottet påpekar också att det inom arbetarskyddsstyrelsen pågår arbete med att ta fram föreskrifter om buller, belysning m.m. Men erfarenheten visar att om detta arbete inom arbetarskyddsstyrelsen skall ta lika lång tid som det i ett tidigare skede tog att få några som helst gränsvärden, måste riksdagen omedelbart ingripa och uttala att detta arbete är brådskande och måste utföras nu. Därför bör riksdagen redan nu besluta om juridiskt bindande gränsvärden på dessa områden. Mycket av arbetsmiljöarbetet är förebyggande. För detta krävs att man känner till skadornas omfattning och sambandet mellan skador och miljö. Vi föreslår i motion 793 att öppenoch akutvårdsinstanser skall ha obligatorisk anmälningsplikt vid arbetsskada, även vid misstänkt sådan. Enligt yrkesskadestatistiken dödas nu omkring 200 personer i arbetet per år. 1 700 personer blir invalider och får ersättning. Det totala antalet registrerade skador per år är 12 000. Siffrorna har varit tämligen konstanta under hela 1970-talet. Men det faktiska antalet inträffade olyckor är med stor säkerhet mycket högre. Underregistreringen, inte bara av de lindrigare skadorna utan också av de allvarliga, måste vi komma till rätta med, och det enligt det förslag som vpk har lagt fram. I motion 604 föreslås att kvinna skall ha rätt att amma sitt barn på betald arbetstid. Det är naturligtvis en rättighet som man ser som en självklarhet. Ett inkomstbortfall som enbart drabbar kvinnor är ju en allvarlig diskriminering. Utskottet anser att denna fråga hör hemma i föräldraförsäkringen. Vi har ansett att den hör hemma i arbetsmiljölagen, där det stipuleras att kvinna har rätt att amma sitt barn på arbetet och få ledighet därför. Om utskottet hade visat det minsta intresse för att rätta till denna diskriminering, så hade man naturligtvis utnyttjat sin initiativrätt och då kunnat förändra föräldraförsäkringen —-eller åtminstone anmält att man avser att göra detta vid det tillfälle då denna försäkring behandlas. Men man gjorde inget ställningstagande, det blev bara ett blankt avstyrkande. Allmänt kan sägas att behandlingen av arbetsmiljöfrågorna under de senaste åren inte har varit till de vanliga människornas fromma — en sådan behandling har lyst med sin frånvaro. Det är kapitalets arbetskraft det handlar om, och det har tydligen också socialutskottet framför ögonen. Men jag tror inte att det bara är fråga om att de borgerliga partierna har hamnat i regeringsställning. Det är framför allt fråga om att kapitalismen, dvs. vårt samhällssystem, nu är inne i en permanent kris där något stort överskott, när kapitalet tagit sitt, inte finns. Då tjänstgör de borgerliga partierna som en effektiv omfördelare till kapitalets förmån, vilket återspeglas på arbetsmiljön. Detta föranleder mig också att rikta några ord till de kära vännerna socialdemokraterna, som inte heller i det här betänkandet har lyckats ge något alternativ till den borgerliga politiken i en tid av kapitalistisk kris. Är det så att ni tänker spela med i den njugga borgerliga politiken? På annat sätt kan inte jag tolka det som man gemensamt har skrivit under på i det här betänkandet. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga vpk-motioner. I de fall där det föreslås att !agtexten skall träda i kraft den 1 juli 1979 föreslår jag i stället att den träder i kraft den 1 januari 1980.

Herr talman! I socialutskottets betänkande 1979/80:5 angående lagstiftningsfrågor på arbetsmiljöns område behandlas motion 514 av Göran Under den tid som arbetsmiljölagen har varit i kraft har konstaterats att det är en betydande osäkerhet som präglar synen på tillämpningen av arbetsmiljölagen och ansvarsbestämmelserna. Från arbetstagarhåll har kritik framförts mot hittillsvarande rättstillämpning som den kommer till uttryck i arbetarskyddsmyndigheternas, polisens, åklagarnas och domstolarnas hantering av frågor rörande utredning, åtal och påföljd. Enligt massmediauppgifter synes dock rättsväsendet ha upptäckt att dessa frågor hanteras på ett sätt som inte synes vara riktigt, och man får väl hoppas på en skärpning inom detta område. Tillämpningen av arbetsmiljölagens ansvarsbestämmelser är av väsentlig betydelse för lagstiftningens genomslagskraft i form av effektiva insatser, förbättrad arbetsmiljö m.m. Nuvarande oklarheter när det gäller rättstillämpningen är till nackdel för detta. Det är i syfte att undanröja sådana oklarheter som vi föreslår att riksdagen begär att regeringen omgående tillsätter en offentlig utredning med uppgift att dels klarlägga aktuell tillämpning av arbetsmiljölagens ansvarsregler, dels föreslå de åtgärder som kan anses påkallade för att säkerställa lagstiftarens intentioner. Detta är bakgrunden till vårt motionsyrkande i den delen. Utskottsmajoriteten har inte beaktat det vi här har framfört. Man understryker visserligen att dessa frågor är viktiga, att utvecklingen på detta område måste följas med uppmärksamhet och att om så erfordras en sådan utredning skall tillsättas som efterlyses i motionen. Men det är litet egendomligt att utskottsmajoriteten, trots att man är medveten om att det föreligger brister, inte vill föreslå att åtgärder mot dessa vidtas. Man erkänner således att det finns brister, men att föreslå åtgärder för att undanröja dem är något som inte stämmer överens med den borgerliga majoritetens synsätt. Utskottet pekar också på att det i regeringskansliet f. n. pågår en översyn av frågan om åtalsprövningen vid vållande av kroppsskada och sjukdom och frågan om införande av företagsböter för juridisk person. Jag skulle gärna vilja att utskottets talesman redogjorde något närmare för hur långt detta arbete framskridit — det har ju gått en tid sedan betänkandet skrevs. Jag skulle vilja veta vad som gjorts i den här frågan i regeringskansliet och vad som eventuellt kommer att göras. Jag tror att det är väsentligt att vi får ett klarläggande besked i fråga om rättstillämpningen på det här området, som gäller skyddet för de arbetstagare som kommer i kläm på olika sätt och som genom den slappa tillämpning som hittills förevarit hamnat vid sidan om rättstillämpningssystemet. När det gäller det som herr Hagberg anförde om socialdemokraternas roll i detta sammanhang vill jag bara säga att vi på intet sätt samarbetar med borgerligheten. Vi driver våra frågor till gagn för våra medlemmar, och något samspel med de borgerliga förekommer inte. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan i de delar som inte berörs av reservationen av Göran Karlsson m.fl., och i övrigt yrkar jag bifall till denna reservation.
Herr talman! Jag skall inte föra någon längre debatt med John Johnsson, utan jag vill bara påpeka att vi har fört fram flera avgörande frågor till behandling i riksdagen. Inte beträffande någon av dessa frågor har socialdemokraterna avgivit ens ett yttrande som innehållit avvikelse från de borgerliga värderingarna. Jag tänker främst på frågan om dieselavgaserna. Det rör sig ju här om ett oerhört allvarligt problem. Under de nio år jag har suttit med i riksdagen har den frågan gång efter annan behandlats, och vi har sagt att detta problem måste lösas. Nog måste det väl vara angeläget också för de intressenter som socialdemokratin och John Johnsson företräder att socialdemokraterna i dessa sammanhang är något mer pådrivande för att få fram lösningar på det här problemet, som är så akut på de platser det gäller. Det är den inställning socialdemokratin redovisar genom sitt spel med de borgerliga i samband med skrivningarna som är så oerhört allvarlig. Både John Johnsson och jag vet ju att det förekommer prutningar och restriktioner på arbetsmiljöområdet. Möjligheterna att driva ett aktivt skyddsarbete motarbetas av arbetsgivaren i alla lägen, och då borde socialdemokraterna i riksdagen poängtera att de inte godkänner något sådant och att de vill ha en snabbare lösning på de här problemen.
Herr talman! Jag vill säga till Lars-Ove Hagberg att vi från socialdemokraternas sida alltid varit pådrivande i samband med dessa frågor. Att vpk följer efter i våra spår är vi tacksamma för, men vi måste driva frågorna i en sådan takt att utvecklingen följer med och utredningar som pågår hinner få fram faktamaterial och annat underlag för de beslut som skall fattas.
Herr talman! Det som John Johnsson anförde var väl ungefär vad en borgerlig talesman kunde ha sagt: Vi skall ta fram faktamaterial, vi skall vänta och se. Nu har vi väntat och sett under hela 1970-talet när det gäller en specifik fråga, nämligen frågan om dieselavgaserna. Men det finns ju också andra frågor som kräver att man driver på för att förbättra miljön i olika avseenden. Det finns andra lagstiftningsåtgärder som man bör följa upp. Jag tänker inte minst på de fall då man avbryter ett arbete. Vi vet inte än vilket utslag det blir i AD. Men LO sade redan 1975/76 i sina remissvar att det härär en allvarlig fråga. LO ansåg att lön borde tillförsäkras de anställda under den tid ett arbete är stoppat på grund av paragraferna i arbetsmiljölagen. Det gjordes ett uttalande av departementschefen den gången. Nu vet vi inte hur det är. I dag har man dragit in lönerna, men socialdemokraterna säger inte ett ord om detta i det här betänkandet. Man följer bara borgarna.
Herr talman! Jag vill bara upplysa herr Hagberg om att det väl inte kan vara lämpligt att riksdagen uttalar sig om en sak som håller på att prövas i AD. Man bör väl avvakta domen.

Herr talman! Som framgår av den reservation som fogats vid utskottsbetänkandet och av vad John Johnsson sade begär socialdemokraterna en utredning om tillämpningen av arbetsmiljölagens ansvarsregler. John Johnsson sade också att de borgerliga är medvetna om bristerna men att de inte vill vara med om några åtgärder. Det finns, John Johnsson, dåligt underlag för det påståendet, eftersom vi har klart redovisat hur vi ser på saken. Vi har sagt, att eftersom arbetsmiljölagen inte har varit i kraft mer än drygt ett år, dvs. från den 1 juli 1978, finns det all anledning att avvakta en tid innan man sätter i gång med en sådan här utvärdering. Vidare vill jag starkt understryka vikten av att de gällande reglerna tillämpas på ett sådant sätt att lagens innehåll verkligen kommer till sin rätt. John Johnsson frågade om det har hänt någonting sedan utskottsbetänkandet justerades. Det har det faktiskt gjort. På s. 5 i utskottsbetänkandet redovisas exempelvis att det inom åklagarväsendet har genomförts en kursserie avseende handläggningen av miljöbrott. Det nämns också att den arbetsgrupp som har tillsatts av rikspolisstyrelsen i samråd med riksåklagaren f. n. avslutar sitt arbete med en handledning, som avser utredning av brott i arbetsmiljön. Denna handledning har kommit efter det att utskottsbetänkandet justerades. Man avser nu främst att utbilda ett antal poliser, som skall tjänstgöra som instruktörer för sina kolleger i länen för att på detta sätt ge dessa bättre kunskaper och möjligheter att följa upp utredningsarbetet.

Till herr Hagberg vill jag bara säga att utskottet f.ö. är enigt om synpunkterna på de motioner som han här har talat för. Det är ändå så, Lars-Ove Hagberg, att det pågår ett ständigt arbete för att förbättra arbetsmiljön och minska hälsoriskerna. Också jag vill framhålla att det är mycket angeläget att vi kan forcera detta arbete, eftersom riskerna är alltför stora på många områden i dag.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
Herr talman! Rune Gustavsson pekar på vad som står skrivet i utskottets betänkande på s. 5 och säger att en del har hänt sedan betänkandet justerades. Det är jag väl medveten om. Det jag frågade om berörde Rune Gustavsson i slutet av sitt anförande, nämligen handläggningen i departementet. Där nämnde han att ärendet gått till lagrådet på remiss. Jag tackar för den upplysningen. Vi får se vad som kommer ut av den behandlingen. Låt mig sedan beröra vad utskottets talesman anfört. Vi tycks vara överens om att det finns brister. Men när man är på det klara med att det föreligger brister i rättsväsendet inom ett område, då bör man snarast undersöka dem. Jag tycker att utskottsmajoriteten kryper undan sitt ansvar när man inte vill vara med på den reservation som Göran Karlsson m.fl. har fogat till utskottsbetänkandet.
Herr talman! När det gäller sanktionsbestämmelserna räcker det inte med enkla små förändringar. Det räcker inte att man inom polisväsendet och åklagarväsendet börjar titta på det hela. Det gäller att gå in och studera det med utgångspunkt i hela den ekonomiska brottsligheten — och det är ingen liten fråga. Det som hittills har anmälts är att man skall börja göra det som man tidigare visste att man skulle göra men inte gjorde! Det är långt ifrån tillfredsställande, om man tittar på vad de uteblivna sanktionerna under hela 1970-talet innebär. Rune Gustavsson säger fortfarande att det är angeläget, ibland mycket angeläget, att något görs. Men arbetsmiljön förändras ju hela tiden, och det allvarliga är att den förändras i negativ riktning. Allt fler människor får allt svårare att vara med i den egentliga produktionen. De slås ut från de egentliga jobben. Det kan man se av exempelvis de ständigt ökade sjukskrivningarna, som visar på problemen för människorna att vara med i dagens arbetsliv. Om man vidtar åtgärder på arbetsmiljöns område är det inte säkert att de räcker till. Jag kan som exempel ta ett problem som funnits i minst tio år, nämligen dieselavgaserna. Departementschef efter departementschef har sagt att man håller på med någonting — och ändå görs ingenting. Det är anmärkningsvärt att man så lätt går förbi detta. I sin recit hänvisar utskottet till vad arbetsmarknadsministern sade i mars i år — att det hittills inte är klarlagt vilka hälsorisker som är förknippade med dieselavgaserna. I utskottsbetänkandet heter det sedan att ett förbud mot dieseldrivna fordon skulle medföra allvarliga ingrepp i produktionen. I och med det uttalandet har utskottet visat att man ser arbetskraft som vilken vara som helst och inte som människor. Utskottet har inte tagit det ansvar för människorna som man behöver och skall göra om man är vald till riksdagen. Om uppgifterna i den utredning som presenterades i går är riktiga, dvs. att dieselavgaserna är värre än avgaserna från de bensindrivna fordonen, då är det verkligen fara å färde. Och socialutskottet skulle kunna utnyttja sin initiativrätt efter att ha tagit reda på om de uppgifterna är riktiga. Jag tycker ändå att det är en form av slapphet att inte i det läget se till människorna och deras problem. Till sist: I det läget då ett skyddsombud avbryter ett arbete på grund av dieseldrift säger arbetsköparen: Ni som drabbas av det här stoppet får ingen lön!
Herr talman! Det som skiljer utskottsmajoritetens skrivning från den socialdemokratiska reservationen är kravet på en utvärdering av tillämpningen av ansvarsreglerna. Det är där utskottsmajoriteten säger att det med hänsyn till den korta tid lagen har varit i kraft finns anledning att avvakta ytterligare en tid. Som jag förut nämnde har den dock inte varit i kraft mer än drygt ett år. Däremot är arbeten i gång för att förbättra de här förhållandena. Det ena är det som jag nämnde när det gällde arbetet i regeringskansliet. Det andra är utbildningen av poliserna som skall göra utredningar. Jag sade förut här att vad som hänt efter det att utskottsbetänkandet justerades enligt uppgift är att kursmaterialet har kommit.

Herr talman! Jag tänkte bara göra några kommentarer till det särskilda yttrande som utskottets moderata ledamöter fogat till socialutskottets betänkande 1979/80:9 med förslag till riktlinjer för införande av sommartid i vårt land. Frågan är ingalunda ny, utan tid efter annan har förslag väckts, både här i riksdagen och i Nordiska rådet, om införande av sommartid. Alla tidigare förslag har dock avvisats, med undantag för att vi några sommarmånader 1916 på försök hade sommartid införd i vårt land. Det nya som nu har inträffat är ju dels att vi har ett av folkpartiregeringen framlagt förslag, propositionen 200, att behandla, dels, och detta är väl det avgörande, att ett flertal länder i vår närhet — Danmark, Västoch Östtyskland m.fl. — nu beslutat om införande av sommartid. Det gör att vi i utskottet, trots vissa betänkligheter hos oss moderater, ändock är eniga i principfrågan om att vi kan införa sommartid. För många människor kommer beslutet att innebära fördelar, men för andra — och då alldeles speciellt för dem som är verksamma inom jordbruksnäringen och även inom fisket — medför beslutet i stort sett enbart nackdelar. Det är också från dessa grupper som motståndet mot sommartid varit och fortfarande är allra starkast. Jordbruket kan inte, som andra näringar, utnyttja den tidiga morgontimmen på grund av att dagg och fuktighet då gör skördearbetet omöjligt. Detta gäller inte bara skördetröskning av spannmål, utan det gäller också höskörden och silosinläggningar. Ja, oftast är det helt enkelt först på eftermiddagarna som skördearbetet kan utföras, om man vill ha skörden väl bärgad. Införandet av sommartid kommer att betyda en timmes extra övertidsar bete under skördetid för alla som arbetar inom jordbruket och också på mottagningsplatserna för vår skörd. En förlängd arbetsdag blir det även för alla familjejordbrukare. Med detta som bakgrund yrkade vi moderater att hänsyn till dessa gruppers berättigade intressen skulle tas och att de här synpunkterna också skulle vara med i betänkandet. Vi föreslog bl.a. att en mening skulle lyda så här: Utskottet förutsätter att de ökade kostnader som drabbar lantbruket beaktas vid överläggningar rörande jordbruksprisregleringen. Vi fick tyvärr inga andra utskottsledamöter med på detta yrkande, och därför kom det särskilda yttrandet att fogas till betänkandet. Fru talman! Vi moderater finner det ganska orimligt att ställa en befolkningsgrupps berättigade näringsintressen mot andra befolkningsgruppers mera rekreativa intressen vid bedömningen av denna fråga och därvid tillmäta de rekreativa intressena så stor vikt att andra intressen får helt vika. Jag har, fru talman, inget annat yrkande än utskottets.

Fru talman! Beträffande socialutskottets betänkande om sommartid kan det vara värt att notera att det fattats ett enhälligt beslut i socialutskottet i denna fråga. Det är värdefullt att vi kan notera detta. De krav på kompensation som nämns i det särskilda yttrande som fogats till betänkandet tycker jag mot denna bakgrund bör betraktas som självklara i den fortsatta hanteringen av frågan. Det är givet att det finns stora risker för att speciellt jordbruket och fiskenäringen får speciella problem vid en övergång till sommartid. Jag vill därför markera att vi från centerns sida förutsätter att det skall vara självklart att jordbruket och fiskenäringen kompenseras, om det blir extra kostnader för den här övergången. Vi ansluter oss alltså i sak till de synpunkter som finns i det särskilda yttrandet. Jag vill också anföra att jag tycker att man vid den fortsatta hanteringen bör sträva efter en total gemensam nordisk lösning, innan man vidare behandlar frågan. Jag har inget särskilt yrkande.

Fru talman! Egentligen skulle jag gärna ha velat ställa ett yrkande om avslag på utskottets hemställan, men med hänsyn till den enighet som tycks ha förelegat i utskottet skall jag inte göra det. Jag kan dock inte underlåta att påpeka det oriktiga i det avsnitt i utskottsbetänkandet, där det sägs: ”Härtill kom att jordbruksorganisationerna som tidigare hade ställt sig avvisande inte längre motsatte sig sommartid.” Om därmed avses de svenska jordbruksorganisationerna måste det vara felaktigt. Om det är jordbruksorganisationer i andra länder som avses har jag ingen uppfattning om riktigheten —jag vet inte vilken mening de har. Jag vill bara hänvisa till att LRF:s stämma så sent som 1978 med bestämdhet motsatte sig införandet av sommartid, då stämman i sitt slutliga yttrande med kraft och skärpa uttalade sig mot ett införande av sommartid. När det gäller moderaternas yttrande om krav på kompensation för ökade kostnader vill jag bara säga att jag ser det som en självklarhet att sådan kompensation kommer till stånd. Men det är minsann inte med någon tillfredsställelse som vi inom jordbruket mottar sådana här ökade kostnader, även om vi får kompensation. Vi har nämligen fått uppleva år av ökade kostnader som inneburit att vi har varit tvungna att ställa krav på ökade priser på livsmedel. Tyvärr uppfattas det ofta av konsumenterna som att jordbrukarna därvid får en bättre ersättning för det arbete de utför, vilket alltså är fel. Det verkliga förhållandet är att det blir svårare och svårare att ta ut kompensation för ökade kostnader. Av den anledningen vill vi mycket bestämt säga ifrån att vi inte är särskilt glada åt att man, som i det här fallet, genom riksdagens beslut övervältrar ökade kostnader på en näringsgren, kostnader som den näringsgrenen sedan har svårt att få kompensation för. Jag skall inte ställa något yrkande, men jag beklagar att man från utskottets sida har tagit så lätt på den här frågan.
Fru talman! De synpunkter som Filip Johansson framförde angående kompensation till jordbrukarna vill jag helt instämma i. Det var på grund av dessa påtalade förhållanden som vi moderater fogade vårt särskilda yttrande till betänkandet.

Fru talman! Jag vill instämma i vad som här tidigare har sagts om jordbrukets omställningskostnader och även poängtera fiskarkårens problem. Just fiskarkåren är en grupp som inte får möjlighet att tillgodogöra sig tidigareläggningen av arbetstimmarna på dygnet, då de ändå börjar sin arbetsdag innan solen gått upp. Jag vill påminna om att även för denna yrkesgrupp innebär förändringen till sommartid ökade kostnader, vilket bör beaktas vid fiskets prisförhandlingar.

Fru talman! År 1977 motionerade jag om ökade ekonomiska anslag till Cullbergbaletten för att säkra dess existens. Motionen avslogs av riksdagen, men resultatet blev i alla fall att Cullbergbaletten inom rätt kort tid fick de ökade anslag som var nödvändiga. T år har jag tillsammans med Eva Hjelmström återkommit med en motion, där vi krävt att man skall utreda möjligheterna att få till stånd en statlig dansteaterscen i Sverige. Någon sådan har vi nämligen inte. Motionen har redan resulterat i att kulturministern tillkallat en särskild utredningsman för att se över frågan. Bland de lokalalternativ som han skall undersöka finns också Sergelteatern, som vi uttryckligen nämnde i motionen. Detta förefaller också vara det enda realistiska alternativet. Jag vill uttala förhoppningen att utredningen bedrivs skyndsamt och verkligen resulterar i att Sverige får en fast dansteaterscen. Det är nämligen ingenting mer eller mindre än en kulturell skandal att Sverige och dess huvudstad inte har en fast scen för dansteater. Fru talman! Med hänsyn till den välvilliga behandling som motionen har fått har jag inget särskilt yrkande.

Fru talman! Jag begärde ordet i den här frågan i egenskap av utskottets talesman, för den händelse motionären skulle ha några frågor eller förslag att ställa med anledning av sin motion. Det hade han inte. Han förklarade sig helt nöjd med den utveckling frågan tagit. Det återstår inte mycket mer för mig än att konstatera att en utredning om en dansscen är på gång. Utskottet har sagt att vi finner det värdefullt att en granskning av de olika lokalalternativen kommer att göras, så att man får fram ett brett underlag för att ta ställning till vilken lokal som i olika hänseenden är bäst lämpad som dansteater. I enlighet med vad som föreslagits i motionen ingår Sergelteatern uttryckligen bland de lokaler som skall studeras närmare. Det har också i direktiven föreskrivits att man skall pröva övergångslösningar i avvaktan på att utredningen blir färdig. Syftet med motionen är alltså 61 helt tillgodosett. Jag ber med detta att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Skatteutskottet säger i sitt betänkande över motionen 1978/79:2132 att den fråga som nu behandlas är föremål för överväganden inom regeringen. Åtgärd med anledning av motionen kan därför inte nu anses motiverad, säger man. Jag är litet förvånad över att man ändå inte låtit också kulturutskottet yttra sig över motionen, eftersom dess innebörd är så klart kulturpolitisk. Därför skulle jag sätta stort värde på om någon från kulturutskottet eller från regeringen här gav sin syn på den kulturpolitiska effekten av motionens innebörd. Motionens betydelse för statens finanser är minimal. Men ett bifall till motionen skulle få effekt när det gäller att uppfylla de kulturpolitiska målen. Ett bifall skulle också innebära ett handtag åt de icke-kommersiella konsertarrangörerna i deras kamp mot den dominerande, hårt marknadsförda musiksmaken. Jag skall, för att belysa styrkeförhållandena i vad gäller utbudet av olika musiksmaker, göra en liten utflykt till fonogramutbudet. Intresse och tillgång till skivor och kassetter finns belyst i kulturrådets rapport nr 1, 1979, kallad Fonogrammen i kulturpolitiken. Där kan man se att västerländsk konstmusik har intresseförankring hos 23 26 av svenskarna, medan utbudet på fonogrammarknaden bara är 6 96. Folkmusik och visor har intresseförankring hos 18 96 av befolkningen, medan utbudet av skivor och kassetter bara är 2 96. Av musik som jazz och blues är 14 96 av svenskarna intresserade, men tillgången på sådan musik är endast 1 96. Popoch dansmusik är den enda genre där utbudet är större än vad som motsvaras av befolkningens intresse. 52 96 är intresserade av den sortens musik, men utbudet är hela 78 96. Det finns all anledning att tro att det är ett liknande förhållande som råder när det gäller konserter, eftersom det inte är ovanligt att artistframträdanden koordineras med reklamkampanjer för en viss artists produkter. Exemplen på artistgalor och stenhård marknadsföring i kombination är många. I utredningen om artistavgift, SOU 1977:96, finns ett avsnitt kallat Hearings. Man har från utredningens sida haft sammanträffande med arrangörer av artistframträdanden. Arrangörerna säger att de avgiftshöjningar som skett i början på 1970-talet endast överlevts av popmusiken. Arrangörerna uppger att man för att klara av kostnadsökningarna hos resp. ambassad begärs.k. befrielse. På det sättet försöker man få framträdanden att betraktas som kulturutbyte. Det är i den här situationen som motionens förslag om att ge kulturrådet möjlighet att bevilja generell befrielse från bevillningsavgift för icke kommersiella konsertarrangörer är viktigt. Kontaktnätet för icke-kommersiell kultur, Svenska Jazzriksförbundet och andra riksförbund som arrangerar musikfora och liknande, folkrörelserna, bildningsförbunden och invandrarorganisationerna är några exempel på sådana som skulle kunna åtnjuta denna befrielse från bevillningsavgift och på så sätt kunna engagera utländska artister. Fru talman! Med hänvisning till vad som anförs i motionen 1978/79:2131 och till vad jag nu har sagt yrkar jag bifall till motionen 2132.

Fru talman! Som jag ser det är det väldigt litet som skiljer yrkandet i motionen från det förhållande som råder i nuläget. Det gäller om icke kommersiella konsertarrangörer skall kunna ges generell skattebefrielse eller om dispens skall ges efter prövning i varje särskilt fall, vilket är förhållandet i dag. Inom ramen för det internationella kulturutbytet förekommer det redan nu praktiskt taget generella dispenser. Bakgrunden härtill är, som vi redan har hört här, att ambassader gör framställningar vilka nästan allesammans beviljas. Man kanske skall tala om att det här är fråga om en skatt som är ganska obetydlig, en bevillningsavgift på 15 926. Den avgiften ersätter egentligen vad man annars skulle ha tagit ut i inkomstskatt. Vi har i utskottsbetänkandet konstaterat att en statlig utredning 1977, alltså för ungefär två år sedan, lade fram förslag om att förvandla denna bevillningsavgift till en artistavgift, som skulle betalas av arrangören. Generella undantag skulle kunna göras för framträdanden inom ramen för internationella avtal om kulturutbyte. Regeringen eller någon myndighet på kulturområdet skulle vara avtalsslutande part. Utskottet har mot bakgrund av att denna utrednings förslag har varit föremål för remissbehandling och nu är föremål för regeringens prövning inte ansett detta ärende vara av så brådskande art — och när så litet skiljer oss åt — att man behöver föregripa regeringens prövning. Med denna utgångspunkt yrkar jag bifall till skatteutskottets hemställan i dess betänkande nr 6.

Fru talman! Vi har läst skatteutskottets betänkande, och nu har vi hört Erik Wärnbergs kompletterande upplysningar. Jag kan bara beklaga att man inte har givit denna fråga en kulturpolitisk vinkling. Den handlar ju ändå om kulturpolitik. Jag tror inte att Jazzriksförbundet är överens med Erik Wärnberg om hur betydelslös denna sak är. Inte heller invandrarorganisationerna torde anse det betydelselöst om kostnaderna för en artist ökar med 15 96. Det är synd att ingen representant för kulturutskottet eller regeringen är här och kunde lämna ett förhandsbesked om hur denna fråga kommer att tacklas. Kommer man att behandla den såsom en kulturfråga och — genom att ge sådana här befrielser — hjälpa till att uppfylla de kulturella målen, eller kommer man att se den snävt såsom en skattefråga och dra in till statskassan de ganska små pengar det gäller?

Fru talman! Riksdagen diskuterar återigen frågan om en arbetstidsförkortning till i första hand sju timmar som ett första steg mot sex timmars arbetsdag. Vänsterpartiet kommunisterna väckte den här frågan första gången 1973 i riksdagen och har återkommit med kravet år efter år. De andra partierna har dock avvisat vårt förslag, och också det har skett år efter år. Men avslagen här i riksdagen har inte på något sätt dämpat opinionen för kravet på en arbetstidsförkortning. Det allt hårdare uppdrivna arbetstempot, de långa resavstånden till och från jobbet, önskan att få vara tillsammans med barn och familj liksom kravet på ett allmänt bättre sätt att leva, allt detta har stärkt opinionen. För allt fler människor är kravet på en arbetstidsförkortning ett högst realistiskt krav, som det nu är hög tid att förverkliga. Flera fackliga organisationer kräver eller har uttalat krav på en sådan arbetstidsförkortning. De gör det inte minst därför att deras medlemmar uppenbarligen inte orkar med det uppdrivna arbetstempot och de långa arbetsdagarna. En arbetstidsförkortning skulle således kunna minska förslitningen av de arbetande och korta de långa arbetsdagarna. Alla skulle ges bättre tid att umgås över generationsoch familjegränser. Men en arbetstidsförkortning skulle också öka möjligheterna för många i dag deltidsarbetande att ta ett heltidsjobb. Detta skulle väsentligt förändra och förbättra de i dag deltidsarbetandes ekonomiska villkor. Det skulle också, och kanske framför allt, kunna bidra till att jämna väg för alla förvärvsarbetande att bättre än nu fungera socialt, politiskt och kulturellt. Det skulle därmed också förbättra möjligheterna att sudda ut de nu så hårt markerade könsrollerna och i stället främja jämställdheten mellan män och kvinnor. Att kvinnor ser just så på denna fråga framgår inte minst av ett just nu pågående utredningsarbete om hur kvinnor ser på sin situation och sina roller. Tillsammans med en kraftig utbyggnad av barnomsorgen, med det därigenom ökade arbetskraftsbehovet, skulle kvinnorna kunna få arbete, skillnaderna mellan heltidsoch deltidsarbete utjämnas och kvinnornas dubbelarbete kunna angripas utifrån nya och bättre villkor. Ja, skälen är många och goda för en arbetstidsförkortning — och det nu! I motsats till 1973, när vi första gången förde fram kravet i riksdagen, finns det i dag ingen som principiellt går emot kravet. Nr 23 Numera använder man, i brist på bättre argument, de som man alltid har Onsdagen den använt mot radikala och progressiva reformförslag, nämligen kostnaderna 7 november 1979 och den ansträngda ekonomin. Det är för dyrt att korta ner arbetstiden, och = förresten kan pengarna användas till andra mer angelägna reformer, säger — Förkortad arbetstid man. Men tyvärr används inte dessa pengar för andra reformer, utan man — m.m. stannar med att bara använda kostnaderna som ett argument. Socialutskottets yttrande över vår motion nr 1639 skiljer sig på denna punkt inte från tidigare yttranden. Utskottet säger att det i princip råder enighet om det långsiktiga målet men ”att det måste vara en sak för arbetsmarknadens parter att avgöra -—--”. Dessutom framhåller man de samhällsekonomiska konsekvenserna av en sådan här reform. Med det menar man väl att det blir för dyrt för samhället och företagen. Företagen orkar inte bära denna utgift, som dessutom skulle försämra den svenska industrins konkurrenskraft ytterligare. Men delegationen för arbetstidsfrågor har konstaterat ”att det inte finns någon anledning att p. g. a. omsorgen om den svenska konkurrenskraften och den svenska bytesbalansen motsätta sig en arbetstidsförkortning. Avvägningen mellan arbete och fritid har inte med bytesbalansen att göra.” Detta måste, som jag ser det, även gälla de av utskottet anförda ekonomiska invändningarna. Dessa argument borde nu därför en gång för alla avskrivas. De håller inte och bör därför inte heller användas i debatten om en arbetstidsförkortning. Visst kostar en sådan här reform pengar. Men utgifterna för en sådan reform kan ställas mot det ökade skatteunderlaget och de många kvinnor som får en ordentlig möjlighet att välja ett heltidsarbete och som därigenom ytterligare ökar på skatteunderlaget, för att nu inte nämna vilken betydelse en arbetstidsförkortning skulle kunna ha för att minska hetsen i och utslagningen ur arbetslivet och de stora utgifter detta för med sig. F. ö. tror jag allt mer att utskottets motivering för avstyrkandet bara är en rutinmässigt upprepad motivering. Om så inte är fallet, skulle jag vilja få ta del av utskottets fullständiga beräkning av de s.k. samhällsekonomiska konsekvenserna. Låt mig till sist, fru talman, yrka bifall till vpk-motionen 1639.

Fru talman! Under många år har de här motionerna valsat omkring här i riksdagen. Vi har sedan 1974 ställt kravet på en arbetstidsförkortning. Dessförinnan har vi ställt krav på en arbetstidsförkortning för de grupper som har det allra sämst i det här samhället, nämligen de som har skiftarbete och oregelbunden arbetstid. Det har ju varit en allmän välvilja hos de andra partierna inför det här förslaget. Men liksom i alla andra sociala ärenden som vi behandlar nu och har behandlat tidigare gäller att när det blir en kris i det här samhället, då är det dags att slå till bromsarna. För några år sedan diskuterade man vilka år man kunde tänkas börja en 67 nedtrappning till sextimmarsdag, och man satte målet någon gång i slutet på 1980-talet — så sades det i varje fall i debatten. I dag skjuts målet ännu längre in i framtiden. Ledare för fackföreningsrörelsen tycker inte alls att det är intressant med förkortad arbetstid. Sysselsättningsutredningens ordförande sade att det inte är aktuellt på 1980-talet. Det är häpnadsväckande formuleringar, då vi vet hur betydelsefull en arbetstidsförkortning skulle kunna vara. Vi måste alltså se kravet på en allmän arbetstidsförkortning i ett helt annat perspektiv än tidigare. Det griper in på samhällslivets alla områden. Man måste hindra utslagningen, utsorteringen, på våra jobb. En allt större del av dem som jobbar slås ut vid 45 års ålder. De befinner sig i kriszonen på grund av det uppskruvade tempot under åtta timmar. Därav följer också att vi får deltidsarbete av stor omfattning; om man delar upp arbetet på det sättet är det lättare att klara av det. Sjukfrånvaron tenderar att öka, framför allt den sjukfrånvaro som innebär att man slås ut från jobbet, att man inte klarar av det — alltså frånvaro på grund av jäktoch stressjukdomar. Vi menar att ingen skall behöva ha ett jobb som medför att man förslits. I en demokrati är en förutsättning att människor har ork och möjlighet att delta i arbete och samhällsliv — i beslutsprocessen i hela samhället. Då måste man också ha sådana arbetsvillkor att man kan fungera. Det är en av de viktiga anledningarna till förslaget. En annan viktig anledning är vad framför allt Eivor Marklund har uppehållit sig vid, nämligen jämställdhetsaspekten, kvinnans grundläggande rättighet att få samma villkor som mannen. Vi ser hur kvinnan hela tiden förskjuts till arbeten som i det här samhället är sämre, till deltidsarbeten, och får sämre status. Ett tredje skäl som är helt avgörande är att om man genomför en generell arbetstidsförkortning, måste man göra om hela organisationen i vårt samhälle. Vi måste organisera arbetslivet så att skiftarbete, övertidsarbete, betraktas som något som är av ondo. Vi vill ha alla i arbete, och det bör betyda att ingen skall drabbas av extra förslitning och press genom att i onödan hamna i sådant arbete. Det som kanske är mest på tapeten, mest kontroversiellt och i dagens läge det allra viktigaste är det fjärde skälet. Det gäller nämligen det stora hotet om arbetslöshet, hotet om undersysselsättning. Vi har en industrioch näringspolitik som driver allt fler ut från den egentliga produktionen, och vi har en stagnerad offentlig sektor. Då måste väl de arbetande ges förutsättningar att delta i arbetslivet på rimliga villkor. Vi vet att de borgerliga partierna och den kapitalistiska produktionen inte erbjuder några som helst lösningar eller möjligheter härvidlag. Man förvånas över att i ett sådant läge, när kapitalismen är inne i en kris och inte har så mycket att fördela sedan kapitalet tagit sin del, fackföreningsrörelsen är så passiv. Den har inte kunnat formulera något program för att kontrollera teknikens explosionsartade utveckling under 1970 och 1980 talen genom bl.a. datoriseringen och robotiseringen. Man har inte kommit någonstans i det avseendet. Man kan verkligen fråga sig vilket alternativ som i morgondagens samhälle kommer att kunna sättas emot en rent kapitalistisk Nr 23 utveckling. Onsdagen den Från ledande fackligt håll har man avvisat tanken på att använda 7 november 1979 arbetstidsförkortningen för att som man säger fördela arbetena. Grundläggande för vårt krav på ett införande av sex timmars arbetsdag är emellertid — Förkortad arbetstid att full lön skall utgå. Det betyder att man kan möta problemen i samband med teknikens utveckling på ett helt annat sätt än tidigare. Det fjärde skälet som jag nyss redovisade är inte minst viktigt när det gäller kravet på kortare arbetstid. Det är fråga om en helt annan arbetsmarknadspolitisk linje, vilket kräver att en rad åtgärder genomförs inom det sysselsättningspolitiska området liksom inom arbetsmiljöoch jämställdhetsområdet. Det är sådana frågor vi ställer i centrum när det gäller arbetstidsförkortningen. När det gäller frågan om vilka konsekvenser en arbetstidsförkortning skulle få har olika beräkningsgrunder använts. I det sammanhanget vill jag framhålla att man måste beakta att det i dag kostar samhället enorma summor att slå ut människor från arbetslivet och att försörja de människor som inte har ett arbete, och det kommer framöver att kosta än mer. Om man beaktar att en arbetstidsförkortning inte skulle behöva innebära ett ökat antal arbetstimmar i och med att det blir flera som går in i produktionen, så kan man konstatera att en arbetstidsförkortning på längre sikt skulle vara lönande för samhället från flera synpunkter. Det kan emellertid komma att krävas att samhället omorganiseras på flera avgörande punkter för att man skall kunna förverkliga en sådan här reform, men genomförandet av en arbetstidsförkortning är den enda möjligheten att på kort sikt skapa fler jobb. Något som är viktigt att poängtera när det gäller frågan om en arbetstidsförkortning är att denna inte får innebära att man kräver ökad produktivitet per anställd. Man bör i stället med hjälp av arbetstidsförkortningen försöka komma till rätta med de problem som sammanhänger med att många drabbas av dagens höga produktivitet. Det är inte säkert att deras situation förbättras genom att arbetsdagen förkortas till sex timmar, om man av dem kräver samma produktivitet per timme som tidigare, utan vi vet att det i sådana fall finns enorma arbetsmiljöproblem även av annat slag. Vi har fått betala ett högt pris för vår s.k. välfärd och för den standard vi har. Det priset utgörs av en enorm utslagning, en enorm anpassning till kapitalismens sätt att hantera tekniken. Detta har gjort att vi har problem på många olika områden. En av orsakerna till de problem som uppstått sammanhänger med skiftarbetet. När det gäller den frågan har vi i en motion där jag står som första namn begärt att regeringen skall tillsätta en snabbutredning med uppgift att lägga fram förslag om en begränsning av skiftarbetet. Varje år redovisas det i undersökningar att skiftarbetet är skadligt. Det talas om att människor får sömnrubbningar, att de över huvud taget inte klarar av att jobba nattskift, att det uppstår problem i familjelivet, att man har svårt att fylla sin funktion i samhället. Men de resultat som redovisats tas inte på allvar, åtminstone inte av lagstiftande församlingar. 69 Nu säger socialutskottet återigen att den här frågan behandlas i en utredning. Men man har utrett frågan under många år nu, och ännu har inte några som helst förslag lagts fram om begränsning av skiftarbetet. Vad vi vill uppnå är en helt ny syn på skiftarbetets roll i det svenska arbetslivet, och vi vill därför att det skall tillsättas en snabbutredning som kan komma fram med förslag i en sådan riktning. Vad vi kräver är förslag som exempelvis går ut på att den som har jobbat tio år i skiftarbete skall ha rätt att avbryta det och få ett annat jobb eller att den som är över 45 år inte skall behöva jobba i skift. Vi anser att vi, även om våra krav i det här avseendet uppfylls, går med på en mycket långtgående användning av skiftarbetet med tanke på att detta har sådana skadliga effekter. En annan fråga som åter är på tapeten är frågan om övertidsarbetet. Den frågan sammanhänger med konjunkturen. Har vi en nedåtgående konjunktur, då är inte övertidsarbetet särskilt aktuellt. Men så snart konjunkturen vänder det allra minsta, då medför inte detta fler anställningar, utan i stället utnyttjar man den befintliga arbetskraften till övertidsarbete för att man skall klara konjunktursvängningarna. Detta är ett oskick som drabbar människorna i industrier som i regel tidigare har en mycket dålig arbetsmiljö. Det är därför som vi vill att tre av de fyra övertidsbegreppen skall mönstras ut, så att man bara har ett övertidsbegrepp kvar, nämligen att man vid överhängande fara för liv och egendom skall kunna ta ut övertid. I många år har det i debatterna invänts att det skulle vara mycket byråkratiskt att ta ut övertid på det sättet. Vi vill invända att har man en lagstiftning brukar man på många andra områden i det här samhället avtalsvägen anpassa den, så att den blir lätt att tillämpa på olika sätt. Det skulle bli på samma vis på det här området. Hade vi en lagstiftning där vi bara tillät övertid när det är verklig fara för hälsa och egendom, skulle man genom avtal direkt kunna säga att det är möjligt att ta ut övertid. Det är ingen svårighet. Därför är det inte, som tidigare anförts, något argument för yrkande på avslag när det gäller begränsning av övertiden. Vad som händer i den här frågan i framtiden är naturligtvis mycket viktigt. Vad kommer man att göra? Får vi gå igenom ett 1980-tal — och det skall ju snart avgöras — med en ökning av datoriseringen, automatiska maskiner, robotar, stora rationaliseringssystem på våra kontor med påföljd att allt fler människor ställs utanför arbetslivet? Vilka skall i så fall ta hand om dessa människor? Var det inte en gång arbetarrörelsens målsättning att man när tekniken gick framåt också skulle fördela resultatet. En del av detta är att förkorta arbetstiden. Ett viktigt krav är naturligtvis att lönen i dag också skall bibehållas vid sex timmars arbetsdag. Jag yrkar alltså bifall till samtliga vpk-motioner, som behandlas i detta betänkande.
Fru talman! Utskottets talesman i ärendet fick helt plötsligt förhinder och jag fick därför uppgiften att bevaka det. Först skulle jag beträffande den målsättning som herr Hagberg talade om mot slutet av sitt anförande vilja säga att jag tror att löntagarorganisationerna Nr 23 klart deklarerat att den långsiktiga målsättningen är 30 timmars arbets Onsdagen den vecka. 7 november 1979 Det har pågått och pågår utredningar. I DELFA-utredningen i vilken ingår representanter för arbetsmarknadens parter — LO, TCO, SACO, SAF m.fl.- — Förkortad arbetstid tar man även upp de frågor som herr Hagberg berörde. Det gäller skiftarbete m.m. Helt kort vill jag säga att utskottsmajoriteten grundar sin uppfattning på att arbetsmarknadens parter i avtalsförhandlingarna själva bör få prioritera uttagandet av produktionsökningen — det må bli en höjning av lönerna eller en förkortning av arbetstiden. Man bör också få bestämma i vilken takt en arbetstidsförkortning skall genomföras. Eftersom man är tvungen att ta hänsyn till ett kanske begränsat löneutrymme måste alltså, enligt vår mening, arbetsmarknadens parter själva få prioritera och bestämma i vilken takt en arbetstidsförkortning skall förverkligas. Man kan säga att detta är bakgrunden till utskottets ställningstagande. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.